Fru talman! Jag vill först säga några ord till de kolleger i kammaren som blir en smula irriterade när man begär ordet i ett ärende där det föreligger ett enigt utskottsbetänkande. Som riksdagsman med ganska många riksdagsår är jag mycket väl medveten om denna ibland förekommande irritation. Men jag kommer för det första att bara säga det allra nödvändigaste. För det andra tror jag faktiskt att den här korta kammardebatten -- jag förmodar att det blir det -- trots allt är av intresse för såväl den nya biståndsministern som för en mängd biståndspolitiska debattörer utanför det här huset. Låt oss se tillbaka ett par år. Aldrig tidigare har så många debattörer medverkat i den svenska biståndsdebatten. Det har framförts åtskillig kritik gentemot vår biståndspolitik och mot SIDA, och det har framförts många konstruktiva förslag till hur det svenska biståndssamarbetet bör utformas i framtiden. De här inläggen kan vi inte nonchalera. Därför tycker jag att det var positivt att det just var utrikesutskottet som självt för ett och ett halvt år sedan föreslog riksdagens revisorer att granska biståndspolitiken och SIDA. Dåvarande ordföranden för utrikesutskottet, i dag förste vice talmannen, Stig Alemyr drev på frågan, vilket han skall ha en blomma för i dag, tycker jag. I tidningen Globala Affärer säger den nye biståndsministern Alf Svensson att en av utmaningarna för honom är att se till att svenska folket fortsättningsvis med glädje och med solidaritet ger bistånd. Denna utmaning gäller också oss. Den politiker som aktivt lyssnat till den biståndsdebatt som förts i massmedia under de senare åren och som då och då träffat väljare -- en del gör ju det -- är medveten om att allt fler människor känner tveksamhet till svensk biståndspolitik och till SIDAs sätt att fungera. Sådana negativa strömningar i folkdjupet är inte bra. Jag förutsätter alltså att biståndsministern kommer med förslag, så att biståndssamarbetet med länder och organisationer ute i världen blir ännu bättre än vad det är för närvarande. Riksdagens revisorers förslag är ett bidrag till den konstruktiva debatten om det nödvändiga utvecklingsarbetet. Utrikesutskottet instämmer faktiskt i det mesta av vad revisorerna har framfört, vilket jag med tillfredsställelse vill ha markerat till protokollet. Fru talman! Som de lyssnande kollegerna i kammaren kunnat notera, är jag i dag ganska nyanserad och återhållsam. Jag vill dock tillägga att det finns en mängd bredsidor i beredskap, men jag avlossar inte dem i dag, även om det som sagt finns en allvarlig kritik. Det finns förslag till personförändringar inom biståndspolitiken och framför allt förslag till förändringar av biståndspolitikens inriktning, innehåll och medel. Men för dagen avvaktar jag vad biståndsminister Alf Svensson kommer med i januari.

Fru talman! Det är oerhört väsentligt att dyrt förvärvade skattemedel förvaltas på ett så effektivt sätt som någonsin är möjligt. Detta gäller naturligtvis i allra högsta grad biståndsmedel. Om alla vi skattebetalare bibringas uppfattningen att det slösas med biståndsmedel, löper vi stor risk att biståndsviljan sjunker. Med tanke på att u-landsverksamheten tar sikte på extremt fattiga och utsatta människor är det särskilt angeläget med effektivitet. Effektiviteten i biståndet är en första rangens solidaritetsfråga. Vår omsorg skall gälla de fattiga människorna -- inte biståndets invanda former och organisation. Det gäller därför att få ut så mycket som möjligt av varje satsad biståndskrona. Därför är det också välkommet att riksdagens revisorer gjort en granskning av effektivitetsfrågorna i det svenska ulandsbiståndet. Ibland bibringas man uppfattningen att biståndet skulle vara en skyddad sektor, som inte tål insyn. Inget kan dock vara felaktigare. Biståndet är ständigt föremål för granskning och observation och mycket tyckande. Det framgår med all tydlighet av debatten i bl.a. massmedia. Det är bra! Så skall det vara! Det skall vara en diskussion. Det bör också påpekas att biståndet har utsatts för många utredningar.

Det är dock framför allt två påpekanden från revisorernas sida som jag ställer mig något frågande inför. Det ena rör biståndets storlek, det s.k. enprocentsmålet. Det andra är revisorernas resonemang kring ackumulerade reserver. Revisorerna anser sig ha påvisat en obalans mellan förmågan att avsätta 1 % av BNI till u-hjälp och svårigheterna att omvandla dessa medel till konkreta biståndsinsatser. Och denna obalans skulle i sin tur vara orsaken till att stora reservationer byggts upp främst inom det multilaterala biståndet. Den bild som revisorernas resonemang har skapat på denna punkt, via massmedia, är att miljardbelopp samlats på hög på grund av att man inte klarat att använda dem på ett rimligt sätt. Det har givits ett intryck av att det finns så mycket pengar att man inte vet vad man skall använda dem till. Inget kan dock vara felaktigare. Behoven är enorma. Problemet är att det på område efter område saknas pengar, inte att det finns för mycket av den varan. I sin rapport konstaterar revisorerna själva att de ingående reservationsmedlen beträffande SIDA motsvarar 3 à 4 månaders medelsförbrukning, vilket är att betrakta som en rimlig nivå. De stora belopp revisorerna syftar på inom det multilaterala biståndet är skuldsedlar till IDA och de regionala utvecklingsfonderna, alltså åtaganden som måste fullföljas. De pengarna skall ju så småningom betalas ut. För biståndets effektivitet är det särskilt angeläget att debatten om reservationerna förs på ett nyanserat och konkret sätt. Det förekommer onekligen övertoner i detta sammanhang som sannerligen inte gagnar biståndets sak. Förskjutningar av utbetalningar är inte sällan en följd av krav på att projekt skall vara väl genomarbetade innan de genomförs. Sådana ingripanden -- som kan leda till att pengar måste reserveras till ett kommande budgetår -- är till fördel för biståndets effektivitet. Det kan i stort kanske liknas vid ett byggnadskreditiv, som man kan få när man skall uppföra en byggnad. Då vet man att utbetalningarna inte sker förrän vissa åtgärder är gjorda. Det är likadant här. Man försöker vara effektiv och pressa kostnaderna så mycket som möjligt och sedan betala ut pengarna när räkningen kommer, och då kan det bli reservationer. Ibland får jag uppfattningen att vi ställer större krav på en krona som skall utbetalas i samband med bistånd än på en krona som betalas ut i Sverige. Vi skall vara medvetna om att vi gör felsatsningar även här hemma, och det skall då kritiseras. Vi skall också vara medvetna om den situation i vilken många investeringar görs i biståndssammanhang, i länder som är extremt fattiga med en dålig infrastruktur, dåliga vägar och dåliga teleförbindelser. Därför kanske man i vissa lägen får ha något lägre krav på en skattekrona som satsas i ett biståndsprojekt än på en krona som satsas här hemma i västvärlden. Jag tycker att det i de här sammanhangen fordras litet ödmjukhet när man kritiserar just de stora reservationerna. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.

Fru talman! Riksdagsrevisorernas kritiska rapport om effektiviteten i det svenska utvecklingsbiståndet ger en ganska bra inblick i SIDAs och UDs sätt att hantera biståndsfrågorna. Utredaren Allan Read har tillsammans med riksdagsrevisorerna uppmärksammat en rad problem och oklarheter, främst vad avser det bistånd som administreras av SIDA har -- enligt min mening -- blivit en koloss på lerfötter. Belägg för detta finner man faktiskt i riksdagsrevisorernas berättelse, där det sägs att SIDAs personalresurser vuxit under 80-talet även under perioder då anvisade medel till utvecklingssamarbete genom SIDA har minskat i reala termer. Något incitament till att hålla igen på personalresurserna tycks inte ha funnits. Revisorerna finner inga hållbara argument för att personalresurserna haft en sådan utveckling. Från vår motion nr U5 har jag tagit upp ett antal frågor som jag anser behöver poängteras, när nu betänkandet hamnat på riksdagens bord. Utskottsbetänkandet är så försiktigt skrivet att det finns fog för att misstänka att regeringen inte känner något större behov av att genomföra kraftfulla åtgärder i SIDAs hantering av utvecklingbiståndet. De siffror jag velat belysa i vår motion från Ny Demokrati är för det första att biståndsinriktningen skall vara en fortsatt succsesiv övergång från landprogrammerat till projektinriktat bistånd, för det andra att svenskt kunnande och svenskt kompetens skall utnyttjas i utökad utsträckning -- denna senare fråga har utskottet överfört till att behandlas under vårriksdagen. För det tredje framför jag i motionen att riksdagen skall informeras om de reservationer som inte utnyttjas. Här har man nyligen introducerat ett nytt budgeteringssystem, som ännu inte hunnit utvärderas. Därför är det oklart huruvida reservationerna i framtiden kommer att hanteras på ett sätt som ligger i linje med revisorernas kritik. För det fjärde har jag i motionen påpekat den sammanblandning av förvaltningsanslag och sakanslag, dvs. egentliga biståndsmedel, som nu sker. På grund av alla flytande gränser mellan förvaltnings och sakanslag blir vi litet till mans manipulerade och utlämnade till SIDAs godtycke när det t.ex. gäller att ta reda på biståndets omfattning. Riksdagen tror att vissa medel avsatts till ett land, men genom att man laborerar med anslagen möts vi av sådana dimridåer att det är hart när omöjligt att skapa sig en hygglig bild av biståndet. Det är bakom sådana dimridåer som SIDA succsessivt har blivit den koloss på lerfötter som jag anser att SIDA är i dag. Hur många riksdagsmän vet t.ex att Uganda får mera bistånd än många programländer eller att Moçambique erhåller 350 En annan sak som jag tagit upp i motionen är att såväl allmänheten som riksdagen skall få en offentlig, lättillgänglig information om hur det svenska biståndet hittills utnyttjats. För att få en saklig debatt och för att få allmänheten intresserad och engagerad är det mycket viktigt att det sker en öppen och allmän kritisk granskning av vad vi satsat våra pengar på voch ilket resultat våra satsningar givit. Om svenska folket skall känna glädje och stolthet över vad vi gör för fattiga länder och deras människor, är det viktigt att det tas fram en allsidig information, en information som är lättläst och informativ och där det tas fram både positiva och negativa effekter av vårt bistånd. Vi har mycket att lära av våra misstag men också av våra framgångar. Hur skall vi annars få en levande debatt om biståndsbehov och biståndsmål? Kanske kan vi undvika att göra om våra misstag -- misstag som inneburit att skattepengar till en del hamnat i fickorna på korrumperade regimers företrädare. I riksdagsrevisorernas utredning står det att ''det saknas en samlad bild av erfarenheterna från olika biståndskontor''. I betänkandet berörs den punkten mycket perifert. Jag hoppas att regeringen ändå inser behovet av en allsidig analys av det svenska utvecklingsbiståndet och att denna analys leder till en sådan information som jag berört. Avslutningsvis vill jag också påpeka vad revisorerna sagt om oklarheter vad avser SIDAs och UDs roll i biståndsarbetet. Enligt revisorerna är rollfördelningen särskilt komplicerad. En omorganisation av SIDA gjordes 1986, men mot bakgrund av riksdagsrevisorernas omfattande kritik av SIDA borde det nu vara dags för en ny översyn. Det krävs enligt min mening en genomgripande parlamentarisk utredning över hela biståndsproblematiken, inte minst huruvida en organisation som SIDA är bäst lämpad att hantera det svenska biståndet i framtiden. Rationalisering har ju blivit något av ett modeord i dag, men när det gäller SIDA och den svenska biståndsverksamheten är rationalisering mycket mer än ett modeord -- det är en nödvändighet. Av betänkandet framgår att mina motionsyrkanden nr 1 om övergång från landprogrammerat till projektinriktat bistånd, nr 3 om outnyttjade reservationer, nr 4 om förvaltningsanslag, kontra sakanslag och nr 6 om information och redovisning får anses tillgodosedda med vad som sägs i betänkandet. Därför vill jag, fru talman, ändå yrka bifall till utskottets hemställan.